Fru talman! Robert Hannah har frågat mig om det finns skäl att tillsätta en utredning om asylprövningen för hbtq-personer. För den svenska regeringen är det självklart att värna principen om alla människors lika värde och säkerställa respekt för den enskilda människans frihet och värdighet. Vår syn på arbetet med att motverka diskriminering och intolerans gentemot hbtq-personer delas inte av alla. Runt om i världen ser vi exempel på hur hbtq-personers grundläggande rättigheter kränks när deras frihet och säkerhet hotas. En del av dem flyr sitt hemland. Den lagstiftning vi har i Sverige ger ett bra skydd för asylsökande som tillhör denna kategori. Den som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning har rätt till skydd som flykting. Migrationsverkets rättsliga ställningstaganden har gett ytterligare vägledning för hur hbtq-personers asylskäl ska utredas och bedömas. Med tiden har också detta kommit till uttryck i rättspraxis. Asylsökande hbtq-personer är en särskilt utsatt grupp. Stigmatisering i hemlandet kan till exempel medföra svårigheter att framföra fullständiga asylskäl för myndighetspersoner. Det är givetvis av stor vikt att Migrationsverkets personal har rätt kompetens för att möta personer som befinner sig i en sådan situation. Migrationsverket har genom åren genomfört en rad insatser för att höja medarbetarnas kompetens i hbtq-frågor och säkra den rättsliga kvaliteten i asylärenden som rör hbtq-skäl. Under 2013 gjorde Migrationsverket en granskning och analys av ärenden där sexuell läggning eller könsidentitet hade åberopats. Myndigheten konstaterade att det fanns brister i handläggningen. En särskild handläggningsordning med hbtq-specialister inrättades 2013. Arbetssättet har fallit väl ut och följs upp kontinuerligt för att förbättras och utvecklas. Samtidigt finns det förbättringsområden och behov av fortsatt fördjupad uppföljning. Regeringen är angelägen om att Migrationsverkets utvecklings och utbildningsarbete fortsätter. Därför innehåller regleringsbrevet för Migrationsverket 2015 ett uppdrag om rättslig kvalitet i asylärenden där hbtq-skäl åberopas. Migrationsverket granskar nu behovet av utbildningsinsatser för nya hbtq-specialister och vidareutbildning för redan verksamma specialister. Mitt svar blir att det i nuläget inte finns skäl att tillsätta en utredning av regelverket. Jag följer dock frågan noggrant och är beredd att vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att säkerställa en rättssäker asylprövning för hbtq-personer och ett fortsatt utvecklingsarbete på området hos Migrationsverket.

Fru talman och justitieministern! Förföljelse eller fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, kön eller könsuttryck är redan i dag skäl för asyl. Det är justitieministern och jag överens om, och det är väldigt bra. Jag är stolt över det. Enligt Folkpartiet finns det dock anledning att tillsätta en utredning som ska undersöka hur rättstillämpningen ser ut i praktiken avseende asylsökande hbt-personer och även ge förslag på lagförändringar om sådana anses vara behövliga. I den rapport om asylprövning av hbt-flyktingar RFSL släppte 2012 framkom att asyl beviljas i Sverige om den sexuella läggningen manifesteras i tillräcklig utsträckning för att en förföljelserisk ska föreligga. Med andra ord ska man vara tillräckligt fjollig och bögig, och man ska vara tillräckligt mycket ute för att kunna få asyl. Är man inte det - till exempel anser jag mig själv inte vara det - får man inte asyl i Sverige. Jag hade inte fått det. Detta är en typ av system som bygger på en syn på hbt-personer som faktiskt är ganska förskräcklig. En person som till exempel har dolt sin sexualitet både i hemlandet och i Sverige anses alltså inte riskera förföljelse för sin sexuella läggning - så länge hen fortsätter dölja den. Att ha ett system där man ska behöva dölja sin sexuella läggning tycker jag inte är acceptabelt. Folkpartiet anser att hbt-personer inte ska förnekas asyl för att de tvingas stanna i garderoben, och särskilt inte när själva anledningen till att de inte har kommit ut i hemlandet är de förtryckande sociala och rättsliga normer som finns. Därför anser vi i Folkpartiet att rättstillämpningen behöver utvärderas vad gäller hbt-personers möjlighet att få asyl i Sverige. Vi anser också självklart, vilket justitieministern nämner, att man behöver stärka hbt-kompetensen i asylprövningen. De kompetenssatsningar på Migrationsverket som justitieministern nämner är betydelsefulla. Jag är själv en del av deras utbildningsinsatser; jag har varit del av två av dem, där de har använt mig som expert. Jag kan dock säga att jag och alla andra experter som hörs i frågan inte är tillräckliga i den här typen av utbildningsprogram när det gäller att täcka behovet av kunskap eller skapa en rättssäker rättstillämpning. Jag anser att det krävs mer arbete, och jag anser att det krävs en utredning. Fru talman! Jag förstår faktiskt inte varför jag ens står här i dag. Jag förstår inte varför jag diskuterar frågan med justitieministern, särskilt eftersom han företräder den rödgröna regeringen. Den består av två partier som, fram till att de kom till makten i september 2014, skällde på den tidigare alliansregeringen för att vi inte tillsatte denna utredning. De har själva lovat på heder och samvete att de tänker göra det. Jag vill citera ur socialförsäkringsutskottets behandling av migration från våren 2014, där Socialdemokraterna - det vill säga justitieminister Morgan Johanssons eget parti - lämnade en reservation med kritik mot oss i alliansregeringen och Miljöpartiet. Vi hade nämligen en överenskommelse. I reservation 4 av Socialdemokraterna i betänkandet står det: "Frågan om hur ärenden om hbt-flyktingars skyddsskäl har påverkats av den nya instans och processordningen i utlänningsärenden har ännu inte utretts. Detta är en brist. En särskild utvärdering av denna fråga bör därför skyndsamt initieras av regeringen. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna." Min fråga till justitieministern är alltså vad som har hänt sedan september 2014. Varför sviker ni det vallöfte ni gav till QX, Pride och RFSL och som har manifesterats i olika former av era företrädare i debatter jag har varit med i? Jag har suttit i debatter och hört miljöpartister och socialdemokrater på heder och samvete lova att de ska initiera en utredning. Jag hade faktiskt hoppats på att få sitta som expert i utredningen, men helt plötsligt när jag kom in i riksdagen skulle ingen utredning tillsättas. Helt plötsligt behövs den inte längre, och jag undrar om justitieministern kan ge mig ett svar på frågan vad det är som har hänt.
Fru talman! För att börja i rätt ände: Förföljelse på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning är grund för asyl och har varit det i tio års tid. Den förra regeringen tillsatte ingen utredning, men den vidtog andra åtgärder. Jag kan bara konstatera att Robert Hannahs egen regering inte gjorde det han nu efterfrågar av mig. I stället vidtog hans egen regering under den tiden andra åtgärder, som jag tycker var bra. Bland annat gjorde de utbildningsinsatsen och tillsatte de nya hbtq-specialisterna - 48 stycken. Det denna regering har gjort efter att vi tillträdde är att vi dessutom har skrivit in i regleringsbrevet att vi har gett Migrationsverket ett särskilt uppdrag att redovisa hur den rättsliga kvaliteten i de här ärendena säkerställs. Med det menar jag att vi har börjat vidta åtgärder för att kunna förbättra just den rättsliga kvaliteten och säkerställa den. Mot den bakgrunden menar jag att en ny, stor utredning i varje fall i nuläget är obehövlig. Jag ska inte säga att vi utesluter detta för all framtid, men jag säger att vi ska börja med att se vad de åtgärder den tidigare regeringen vidtog har haft för effekter. Vi får se om vi är nöjda med det. Skulle det visa sig att vi inte är nöjda får vi helt enkelt återkomma till riksdagen. Det här är naturligtvis en mycket angelägen fråga. När det gäller människor som söker sig till Sverige till följd av att de förföljs på grund av sexuell läggning och har de asylskälen måste deras fall granskas och utredas på ett sätt som säkerställer en mycket hög kvalitet. Vi ska inte utvisa eller avvisa människor som riskerar den typen av förföljelse; där tror jag att vi är överens. Jag tycker dock kanske att det är lite övermaga av Robert Hannah att stå och säga att vi bör leverera det hans egen regering aldrig gjorde.
Fru talman! Det är svårt för mig att förstå att de två regeringspartierna har ändrat inställning i frågan. Jag är mycket väl medveten om att alliansregeringen inte tillsatte en utredning. Men vi var fyra partier varav två partier inte ville tillsätta en utredning. Folkpartiet och Centerpartiet ville tillsätta en utredning. Men nu har vi en regering som består av två partier, och jag vill citera vad ett par av era absolut främsta företrädare anser om en utredning, i alla fall fram till september när ni blev regeringspartier igen. Då ändrade man helt plötsligt åsikt. Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin intervjuades av RFSL den 7 augusti 2014. Hon fick frågan: "Anser ni att utlänningslagen ska ses över, ur ett hbtq-perspektiv?" Hon svarade då: "Vi har drivit frågan i riksdagen att se över lagstiftningen då vi vet att den nuvarande har luckor som måste ses över. Det är alltid rimligt att lagen ses över och utvecklas. Vi tycker att det är viktigt att stärka kompetensen i HBT-frågor på berörda myndigheter för just de som sköter bedömningarna." Partisekreteraren anser fram till september 2014 att det finns luckor i lagen, och hon vill den 5 september 2014 att lagstiftningen ses över. Det är jättebra att det ena partiet vill göra det. Miljöpartiets partiledare Åsa Romson var med på QX prideutfrågning i augusti 2014. Hon fick samma fråga som Carin Jämtin. Hon uttryckte då en viss ånger över att partiet inte hade fått in mer av hbtq-flyktingar i överenskommelsen om migrationspolitiken med Alliansen. Hon säger: Vår migrationspolitiska överenskommelse med Alliansen var för att hålla SD utanför och flytta fram positionen. Hon är ledsen över att hbtq-frågan inte omfattades. Vi måste prioritera frågan och ha en lagändring. Partiledaren för Miljöpartiet säger: Vi måste prioritera frågan. Vi måste ha en lagändring. Vi måste ha en utredning. Det är alltså partisekreteraren för det ena partiet och partiledaren för det andra partiet som på heder och samvete lovar att de tänker göra något åt saken om de kommer till makten. Det är inte så att Moderaterna och Kristdemokraterna ville ha en utredning. Men här har vi en regering med två partier som båda var överens, och när man kommer till makten är man helt plötsligt inte överens längre. Har ni ändrat åsikt? Jag har svårt att förstå detta. RFSL gjorde en undersökning bland riksdagskandidater som fick svara på frågan: Hur ser ni på möjligheten att tillsätta en hbtq-utredning för flyktingarna? 60 socialdemokrater svarade. 50 svarade "ja" och 10 svarade "möjligen". Miljöpartiet hade större svarsfrekvens. 42 personer svarade på frågan, och 42 personer svarade: Ja, vi vill tillsätta en utredning. Det är svårt att förstå vad det finns för opposition inom Socialdemokraterna eller Miljöpartiet för att inte tillsätta en utredning. Jag såg fram emot att få vara en del av en expertgrupp eller som en del av en utredning inom riksdagens eget mandat och kan över huvud taget inte fatta varför ni har ändrat åsikt i den här frågan. Jag är själv en av de experter som Migrationsverket använder sig av för att höja sin kompetens och anser mig själv inte vara tillräcklig för att det ska bli en rättssäker tillämpning. Jag vill ha en bättre förklaring från justitieministern på vad det är som har ändrats? Var finns oppositionen mot att tillsätta utredningen? Jag kan inte se det hos ert ledarskap, och jag kan inte se det hos era riksdagsledamöter, så jag skulle jättegärna vilja ha en förklaring.
Fru talman! Förklaringen är att vi först vill se hur de åtgärder vi genomför verkar. Och det vi har gjort under de åtta månader som vi har suttit i regeringsställning är bland annat att vi har gett ett uppdrag i regleringsbrevet till Migrationsverket, det vill säga att de ska redovisa till oss hur den rättsliga kvaliteten i avgörandena upprätthålls. Det är en mycket konkret åtgärd. Dessutom har vi de 48 hbtq-specialister som gått de regelbundna utbildningarna 2013 och 2014. Man överväger nu om man ska göra en ny utbildning, men det är myndigheten som ska besluta och bedöma det. Robert Hannah förstår inte varför vi inte direkt går fram med en ny utredning. Låt mig vända på frågan. Jag antar att Robert Hannah vill ha en ny alliansregering. Jag förstår inte varför, för något som Robert Hannah då kan räkna ut är att om det blir en ny alliansregering kommer han ju aldrig att få något utredningsuppdrag. Då kommer Moderaterna och Kristdemokraterna att blockera det igen, som de gjorde, vad jag förstår, under många års tid. Vad Robert Hannah kan hoppas på, om han vill driva denna fråga, är att vi i den rödgröna regeringen bidrar till att flytta fram positionerna, för i en alliansregering har du inte mycket att hämta när det gäller de här frågorna.
Fru talman! Det är i alla fall en sak som man kan vara säker på när det kommer till alliansregeringar, att vi håller våra löften och gör det vi har sagt. Är vi inte överens inom länspartierna gör vi inte saker, men är vi överens så gör vi det. Vi kan tydligt se att den socialdemokratiska och miljöpartistiska regeringen inte håller sina löften. Ni kan inte ens hålla era löften när ni båda är överens, utan ni väljer att svika. Kompetensen hos Migrationsverket ska öka, säger justitieministern. Det är jättebra. Lagstiftningen finns ju där, och vi politiker har sagt vad som ska gälla. Men det är svårt att se att det helt plötsligt ska uppstå någon kompetens i just den myndighet som har problemet. De normer som Migrationsverket har tagit fram är att man måste vara fjollig och leva ut det tydligt på gatorna för att kunna få asyl. Det är svårt att se att dessa normer ska vara giltiga eller gällande och att man kan ändra de personernas åsikt helt plötsligt. Jag vill här läsa från RFSL:s rapport om en av de personer som utvisats som faktiskt var en hbt-person. Migrationsverket hade tidigare avslagit en asylansökan från en man från Bangladesh, då man menade att hans asylberättelse inte var trovärdig - det vill säga att han inte var fjollig nog. Sedan han lyckats införskaffa handlingar från hemlandet anförde han verkställighetshinder men beviljades inte ny prövning då man ansåg att dokumentet hade lågt bevisvärde. Han lämnades åt sitt öde. Han lämnades över till polisen i Bangladesh. Han tog sig in vid indiska gränsen och blev misshandlad. Sedan dess har man inte hört något av mannen. Han utsattes alltså för tortyr för att Migrationsverket inte hade den kompetens som de borde ha haft. Det är tydligt att en utredning behövs. Folkpartiet står fast i frågan om att vi vill tillsätta en utredning. Jag anser att Socialdemokraterna och Miljöpartiet sviker ett vallöfte genom att inte tillsätta en utredning. Jag förstår inte varför man nu bara ska göra utbildningssatsningar, trots att Carin Jämtin och Åsa Romson tidigare sagt att det inte är tillräckligt.
Fru talman! Jag tror att vi i grunden vill samma sak. Vi vill se till att människor som flyr till Sverige på grund av förföljelse på grund av sexuell läggning eller könstillhörighet ska få skydd i Sverige. Så enkelt är det. Frågan är hur vi ser till att stärka dessa rättigheter och möjligheter. Då börjar Robert Hannah att argumentera i formfrågan och säger att vi måste tillsätta en utredning. Men vi har ju gett ett uppdrag till Migrationsverket i regleringsbrevet. Är konflikten nu om huruvida det ska vara en utredning eller ett uppdrag i regleringsbrevet? Robert Hannahs beskrivning av praxis stämmer inte. Det är en vrångbild av praxis. Det kan finnas en lång rad skäl till att en persons asylberättelse inte är trovärdig. Robert Hannah drar väldigt långtgående slutsatser utifrån bara en utsaga från Migrationsverket. Min uppfattning är att vi ska fortsätta på den väg som vi har slagit in på. I lagen är det tydligt att förföljelse på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning är grund för asyl, och har varit det länge. Vi stärker upp Migrationsverkets hbtq-specialister med de regelbundna utbildningarna. Det finns dessutom ett uppdrag till Migrationsverket i regleringsbrevet. Om det sedan skulle visa sig att det inte är tillräckligt eller att det finns problem som vi måste ta ställning till är vi naturligtvis beredda att gå vidare. Jag kan bara konstatera att den öppenheten kommer Robert Hannah aldrig någonsin att hitta i en alliansregering, utan där kommer moderater och kristdemokrater att hela tiden sitta och blockera. Jag skulle nog hellre se att vi samarbetar i den här frågan, i stället för att stå här och träta om någonting som vi i grunden är överens om.